Herr talman! I förra veckan fick jag frågan: Hur är det egentligen med krisen? Jag valde att svara att den här krisen är inte den som socialdemokraterna presenterar. Den krisen finns inte. Men varför alla räntehöjningar? Jo, därför att det är en förtroendekris för regeringen. Marknaden tror inte på regeringen. Vem är då marknaden? Jo, till marknadens prästerskap hör Wallenberg, Werthén, Gyllenhammar, Nicolin och allt vad de nu heter. Marknaden har flyttat pengar från Sverige. Därför måste räntan höjas och Sverige anslutas till EG. Marknadens spelutrymme har emellertid drastiskt ökats de senaste åren bl.a. genom avreglering av kapitalrörelserna. Då kunde det låta så här: På måndag kl. 9.30 får vi besked från marknaden. Så sade en ödesdiger radioröst i veckan som gick. Det är alltså marknaden och inte Sveriges riksdag som ger besked. Vart tog egentligen demokratin vägen? Nu skall ju dessutom utländska intressen få köpa upp Sverige. Regeringen planerar enligt skrivelsen en förändring av jordförvärvslagen och även de lagar som begränsar utländska medborgares rätt att köpa både svensk mark och svenska företag, efter vad jag har hört. Vart är vi på väg? LO-tidningen skriver: ''Vad vi bevittnar är de liberala ekonomernas och den avreglerade valutaoch finansmarknadens aktörers seger över politikens verkningskraft.'' Det är alltså inte längre riksdagen som bestämmer. Den aktuella krisen handlar i stället i första hand om överkonsumtion och svikna förväntningar. Krisen är både ekonomisk och ekologisk, men åtstramningsförslag när det gäller den ekologiska krisen saknas helt. Regeringens enda ''miljöförslag'' i skrivelsen är ett förslag som kommer att öka miljöföroreningarna, nämligen en prutning på den regionala järnvägstrafiken. I stället borde man ha föreslagit ytterligare satsningar på den miljövänliga trafiken och att momsen tas bort på kollektivtrafiken. Löftet att bli ett miljöparti blev ännu ett av de svikna vallöftena. Den mest anmärkningsvärda punkten i denna skrivelse är EG-anslutningen och författningsöversynen. Bägge berör i grunden demokratin i Sverige. Ingvar Carlsson säger att regeringens viktigaste uppgift är att regera. Förvisso, men samtidigt vill han ansluta Sverige till EG, så att Sveriges regering och riksdag mister många möjligheter att självständigt styra landet. Sverige kommer alltså i framtiden ännu mera än hittills att styras av Brysselbyråkratin och anonyma krafter på kapitalmarknaden. Då får Ingvar Carlsson ännu mindre att regera över. I Danmark blev det 10 % kvar av de danska lagarna och regelverken för den danska riksdagen att bestämma över. Resterande 90 % bestämmer EG över. De borgerliga partierna och socialdemokratin förenas i allt väsentligt av en materialistisk tillväxtpolitik. Den tillåter existensen av en stormrik överklass, och den ''röda'' nomenklaturans främsta mål är att få samma materiella nivå som kapitalisterna. Men de hotas av de gröna och andra politiska rörelser. De grå partierna kan bibehålla sitt maktmonopol bara om det ser ut som om de bekämpar varandra. Deras önskemodell är den amerikanska modellen med två partier med samma program, vilka som genom formell konkurrens skapar en illusion av demokrati. Valdeltagandet i USA är oftast under 50 % och nya partier har nästan ingen chans. Sverige är utsatt för en smygande ''statskupp'' i flera steg. Det grå partiernas mål är: att genom EG binda Sverige i en tillväxtmaterialistisk utveckling och, att genom nytt valsystem radera ut alla småpartier och tvinga fram ett tvåpartisystem. Men detta går inte att genomföra utan krisstämning. Därför flyttar kapitalet målmedvetet utomlands. Därför underlättar socialdemokratin utvecklingen genom att avveckla alla effektiva styrmedel. Därför hamnar landet i ett ostyrbart mellanläge -- extremberoende av världsmarknaden och EG.

Men B & W -- Bildt och Westerberg -- skyller på i stort sett samma saker! Därför är skillnaderna mellan regeringen och moderaterna och folkpartiet marginella. Det handlar om en strid mellan partier som vill detsamma, men som inte kan samarbeta öppet, eftersom det skulle krossa illusionen av vänster-- höger-kampen och öppna vägen för nya, gröna alternativ. talets exempellösa företagsvinster, att även dessa vinster skulle kräva avkastning på samma sätt som det ursprungliga kapitalet? Eftersom den svenska marknaden i hög grad är monopoliserad av stora företag, var det naturligt för kapitalanhopningen att söka sig utomlands. I det läget avskaffade regeringen valutaregleringen. Svenskarna blev de mest aggressiva uppköparna av företag och fastigheter ute i Europa. Man kan väl säga att Sverige på kort sikt har förköpt sig. Sveriges ekonomi kan inte vara särskilt sjuk när den har genererat sådana övervinster. I maktutredningens huvudrapport sägs att när det svenska kapitalmarknaden är fullständigt integrerad med den internationella kapitalmarknaden, kommer avvikelser i form av t.ex. miljökrav, skatter, arbetsvillkor och tekniska standarder att vara omöjliga. På det här sättet blev avskaffandet av valutaregleringen det första steget mot en EG-anslutning. EG-anslutningen blev också ett sätt att få igenom en gammal traditionell högerpolitik. På det sättet måste vi anpassa oss till EGs arbetslöshet, skattetryck, offentliga sektor och familjestruktur, vare sig vi vill eller inte. Familjestrukturen bygger på att vården av barn och gamla huvudsakligen görs av obetalda kvinnor i hemmen. Arbetaren slipper därmed betala den skatt som i Sverige betalar bl.a. barn och äldreomsorgen. I stället får han i motsvarande grad större försörjningsbörda och hustrun blir dessutom ekonomiskt beroende av mannen. Är det dit vi vill nå? I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att storföretagarna och kapitalisterna är totalt ointresserade av demokrati. De är fostrade i ett auktoritärt system. Varje aktiebolag är ett auktoritärt system där huvudägaren tillsätter styrelse, styrelsen tillsätter VD och VD tillsätter sina medarbetare. Vad man däremot har erfarenhet av i företagen är maktstrider, intriger och lobbymetoder. Den erfarenheten kan man få god användning av inom EG. Att storföretagen längtar efter EG är lättförklarligt: ofta låga löner och låga sociala avgifter, svagt fack, hög arbetslöshet och låga miljökrav. Kommer det att bli så att vi får ett framtida EG, en förbundsstat med ett parlament med 500 ledamöter, dit Sverige får sända 15 och där senaten har två medlemmar från varje land? Det blir 17 representanter från Sverige. Det är riktigt i formell demokratisk mening, men det är dödsstöten för en verklig demokrati. Skulle sedan enmansvalkretsar införas, skulle dödsstöten bli fullständig. Just nu bevittnar vi den socialdemokratiska modellens dödsryckningar. Det vi nu ser är slutet på en saga. Det är slutet på sagan om den svenska modellen med en skattefinansierad offentlig välfärd, som skulle skänka alla trygghet, social service, rättvisa och jämlikhet. Det var förvisso en vacker saga, inte utan förtjänster. Men den socialdemokratiska sagan bygger tyvärr -- som de flesta sagor -- på en dröm som inte går att uppfylla: drömmen om en evig tillväxt. Den är omöjlig. På det här sättet bygger den socialdemokratiska modellen på ett sorts moment 22. Man säger att man vill förbättra miljön. Men för att klara den välfärdsmodell man själv har byggt upp måste materiell produktion och konsumtion hela tiden öka. Det leder till ökat resursslöseri och miljöförstöring, hur mycket man än försöker med tekniska reningsåtgärder. En regering som bygger på Bildts och Westerbergs omtalade sexpunktsprogram i DN har heller inte vårt stöd, eftersom den är minst lika miljöförstörande. Som vi ser det borde det finnas underlag för ett tredje alternativ: det gröna alternativet som står på två ben. 1. En realistisk syn på vilken utveckling av våra grundläggande materiella villkor som är möjlig. Detta i en värld som brottas med allt ofantligare resurs och miljöproblem. 2. En ny modell för hur vi skall kunna klara vår sociala välfärd utan att bygga den på drömmen om en ständig tillväxt. Centern, Olof Johansson, har börjat komma med oklara ståndpunkter. Ni i centern fick inte vara med Bildt och Westerberg,. Ni förhandlar om kärnkraften och ni framför oklara ståndpunkter i EG-frågan. Kan vi Olof Johansson, lita på centern? Är Olof Johansson beredd att samregera med moderater och folkpartister och offra avvecklingen av kärnkraften med början 1995/96 och miljön samt acceptera en EG-anslutning? Det är mycket intressanta frågor som vi måste ha besked i. Är Olof Johansson beredd att bli statsminister i en grön regeringen? Det är i sanning ett märkligt sätt att lansera en EG anslutning i en skrivelse om den ekonomiska politiken. Men visst vore det naturligt om svenska folket fick säga sin mening i en folkomröstning på samma sätt som skett i många andra nya EG-länder före anslutningen. Statsministern får sällan tillräckligt med tid för att svara på oppositionens frågor. Vi har ett antal frågor från miljöpartiet. I denna remissdebatt finns ytterligare ett antal talare anmälda från miljöpartiet, och de vill ställa frågor. Jag hoppas att statsministern utnyttjar tillfället nu när han har tid att svara på de frågor som kommer efter den huvudsakliga debatten. Jag har dock tre frågor direkt. Är Ingvar Carlsson beredd att medverka till att det svenska folket får säga sin mening i en folkomröstning i EG-frågan? Ingvar Carlsson, planerar regeringen verkligen att ta bort de begränsningar som finns för utländska medborgares köp av mark och företag i Sverige och när kommer dessa förslag? Kommer även juridiska personer att få köpa jordbruksfastigheter? För övrigt, Ingvar Carlsson, hur är det med en ny författningsberedning? Är det ett sätt att få ett reformerat valsystem som utestänger små partier och banar väg för tvåpartisystem?

Herr talman! Lars Tobisson var osäker beträffande syftet med denna debatt. Får jag då, herr talman, påminna om att när regeringen redovisade innehållet i den skrivelse som senare skulle överlämnas till riksdagen mötte detta politiska innehåll en mycket hård kritik från herrar Westerberg och Bildt. Man sade att det förslag vi presenterade inte var tillräckligt långtgående. Carl Bildt hade även formella invändningar. Även om han mumlade innebar det ändå ett hot från hans sida om att förslaget borde granskas av konstitutionsutskottet. Inte nog med detta. Nu var läget så allvarligt att moderaterna och folkpartisterna måste samla sig till ett eget regeringsalternativ -- visserligen bara i form av en artikel, men ändå. Man gick för första gången på mycket mycket länge tillsammans i en sorts konstellation eller axel. För att regeringsalternativet skulle bli trovärdigt fick inte centern vara med. Uteslutningen av centern gjordes dessutom under ganska förolämpande former. På de borgerliga ledarsidorna har det här initiativet från Carl Bildt och Bengt Westerberg hyllats entusiastiskt. Man har sagt att nu har verkligen trovärdighet skapats kring den borgerliga politiken. Även på nyhetssidor, i radio och i TV har det här fått stort utrymme. Mot denna bakgrund kunde vi i eftermiddag här i riksdagen ha en fört av de mest intressanta debatterna på länge. Jag har sett fram emot detta, eftersom vi äntligen har fått en tydlig motståndare som vi skulle kunna debattera med för att få se ett alternativ. Då inträffar det häpnadsväckande att varken Carl Bildt eller Bengt Westerberg infinner sig till dagens debatt. Båda väljer att göra något annat. För mig är det oförklarligt, men det kan naturligtvis finnas förklaringar. En förklaring kan vara att regeringens förslag så här långt har visat sig vara mycket verkningsfullare än vad många dysterkvistar räknade med. Dit hör uppenbarligen fortfarande Lars Tobisson, vars inlägg nästan andas en förhoppning om att det skall gå illa för svensk ekonomi. En annan förklaring kan vara att moderaternas och folkpartiets alternativ inte är något annat än en snabbt hopskriven artikel och inte tål en konfrontation med verkligheten. Har ni, kammarledamöter, tänkt på att Lars Tobisson och Birgit Friggebo, när de står inför Sveriges riksdag och för första gången har chansen att redovisa och debattera sitt gemensamma alternativ, praktiskt taget inte har ett ord att säga om det? Det var väl inte bara tänkt som ett massmedialt jippo? Det fanns väl någon politisk substans bakom som skulle motivera att man i denna kammare, från denna talarstol, kommenterade, redovisade och utvecklade det här förslaget. Men inte ett ord har sagts. Jag måste säga att jag sällan under mitt numera ganska långa politiska liv har varit med om en sådan förvånansvärd händelse som denna som jag har upplevt här i eftermiddag. Först uteblev två partiledare, och sedan har deras ersättare dessutom inte ett ord att säga om detta som har varit på ledarsidorna under en vecka nu och har kommenterats från alla tänkbara och otänkbara håll. I det seriösa programmet Godmorgon världen satt två personer, visserligen var de förmodligen borgerliga, och sade att detta förslag har avgjort valrörelsen. Jag skall så småningom återkomma till detta. Jag vill emellertid först som vanligt svara på en del av de frågor som har ställts och kommentera de synpunkter som har framförts från tidigare talare. Lars Tobisson menar att finansministern uppträder som om det är brist i kassan. Lars Tobisson anser att vi inte behöver vidta några finanspolitiska åtgärder mot de problem som vi nu upplever. Det här ger mig kalla kårar utefter ryggen. Det är nämligen precis den inställningen som ledde till de borgerliga budgetunderskotten i slutet av 70-talet och i början av 80-talet och som gjorde att vi lånade till motsvarande 13 % av vår bruttonationalprodukt. Om vi i dag inte hade haft dessa lån att betala av, hade vi kunnat sänka momsen från 25 % till 15 %. Är det den sortens politik som en borgerlig regering skall börja föra igen och lägga på framtida generationer sådana bördor? Även Birgit Friggebos inlägg andades att det inte var så nödvändigt med någon finanspolitisk åtstramning. Moderaterna har ju en budget som, kombinerad med skattereformen, innebär en brist på 47 miljarder kronor, medan folkpartiet däremot står för i stort sett samma budgetbalans som socialdemokraterna. Bara som ett exempel på vad detta alternativ skall klara av kan jag nämna att det är en skillnad på 46 miljarder i synen på den budget som vi nu arbetar med. Inte kan väl folkpartiet rimligen gå över och så radikalt förändra sin syn på behovet av en rimlig finanspolitik. Den andra fråga som kom upp gällde förslaget om sjuklön. Det är riktigt att vi inte föreslår att man nu skall införa 14 dagars sjuklön. Skälen till det är att det för oss är oerhört viktigt, om vi skall göra dessa begränsningar i sjukförsäkringen, att de blir likvärdiga, att de för alla grupper slår i princip på samma sätt. Om man skall kunna göra detta på ett rimligt och någorlunda enkelt sätt är förutsättningen faktiskt att vi inte har denna sjuklön. Därför tycker jag att den som argumenterar för att det är motiverat att göra vissa besparingar på sjukförsäkringen ändå måste fundera över om det då inte är rimligt att de drabbar alla i princip lika. Det kan ju inte vara rimligt att privatanställda arbetare är de enda som skall drabbas. Birgit Friggebo tog upp frågan om författningen och använde faktiskt ungefär följande ord: Socialdemokraterna vill klamra sig fast vid makten genom att börja manipulera med vårt valsystem. Här sägs det ena minuten att moderaterna är praktiskt taget lika stora som socialdemokraterna i opinionsundersökningar, och nästa minut framställer man det som om vi socialdemokrater skulle genomföra detta bara för att klamra oss fast vid makten. När en ledamot av konstitutionsutskottet dessutom använder sådana ord om det valsystem som används i Storbritannien, i Frankrike, i Tyskland och i en lång rad andra länder, så tycker jag att debatten förs ned på en mycket låg nivå. Jag har gång på gång försökt ta upp den här diskussionen och sagt att jag i princip är anhängare av ett proportionellt valsystem. Jag har varit med om att utarbeta det nuvarande valsystemet. Men i detta finns det i så fall också en manipulering, och det gäller 4-procentspärren. Inte heller detta valsystem är alltså ett absolut prorpotionellt valsystem. Om emellertid man med denna författning inte kan skapa handlingskraftiga regeringar, kommer demokratin förr eller senare att råka in i en allvarlig kris. Och det är jag inte den första att säga. Detta varnade Tage Erlander för under hela den diskussion som föregick den nuvarande författningen. Och visst har vi under några år fått erfarenheter som ger oss anledning att fundera över dessa frågor utan att omedelbart, som Birgit Friggebo gjorde, förfalla till en ren vulgärargumentation. Vi menar allvar med vår inbjudan till de övriga partierna om en beredning av författningsfrågorna. Då får vi se hur långt vi kan komma. Vi kommer att eftersträva en bred enighet. Vi kommer icke att kunna diktera i denna fråga, och det vet Birgit Friggebo. Jag blir lika förvånad när Birgit Friggebo tar upp energipolitiken och ställer frågan vad vi syftar till med energipolitiken. Folkpartiet, centern och socialdemokraterna har faktiskt haft två överläggningar. Och jag tror att alla parter är överens om att det har varit bra överläggningar. Vi har lagt upp ett arbete, och vi skall träffas nästa gång i december. Jag vill därför ställa en motfråga till Birgit Friggebo. Tänker folkpartiet inte fullfölja detta samarbete? Vad innebär på den här punkten deklarationen som folkpartiet har gjort tillsammans med moderaterna? När det gäller EG-frågan upplever jag det som om man från folkpartiet och moderaterna närmast är irriterad över att socialdemokraterna har lämnat sitt förslag, som innebär att vi anser att riksdagen skall klargöra de mera positiva stämningar som vi nu upplever finns i EG-frågan och att vi uttalar våra ambitioner om medlemskap. Jag vet inte om folkpartiet och moderaterna hade tänkt sig att få leka själva på denna planhalva och att de är irriterade över att socialdemokraterna uttrycker en uppfattning. Olof Johansson ställde frågan hur det blir om EG beslutar sig för att bli en försvarspolitisk union. Ja, då är ett EG-medlemskap självfallet inte förenligt med svensk neutralitetspolitik. Men jag har personligen mycket svårt att tro att EG skulle gå åt det hållet. Jag är ganska övertygad om att det blir NATO som även fortsättningsvis kommer att ha detta ansvar. Men eftersom Olof Johansson har ställt frågan vill jag gärna svara på den. Till Lars Werner vill jag säga att tänk om dåvarande vpk hade orkat ta ett ansvar på våren 1989 då Lars Werner och jag förde vissa samtal. Och jag trodde dessutom att vi hade en överenskommelse. Men problemet är ju att vänsterpartiet, när det har kommit till kritan, alltför ofta inte har orkat med att fatta de beslut som är nödvändiga om man skall bedriva en långsiktig och ansvarsfull politik. Att vara radikal, Lars Werner, innebär inte att man i varje ögonblick ställer upp för det som är kortsiktigt populärt. Om man vill vara ett radikalt parti, med ett inflytande över politiken, måste man också orka fatta impopulära beslut, just för att klara de långsiktiga målen. I detta sammanhang vill jag öppet och direkt till Lars Werner säga att vänsterpartiet kommunisterna, nuvarande vänsterpartiet, på den här punkten har varit en besvikelse under 80-talet och har ett stort ansvar för att vi i dag tvingas vidta vissa åtgärder. Om vi hade angripit problemen ett par år tidigare hade de kunnat mötas med mindre besk medicin. Claes Roxbergh ville att jag från talarstolen i dag skulle utlova en folkomröstning i EG-frågan. Det tänker jag inte göra. När det gäller köp av mark och företag får vi redan i en EES-överenskommelse, om vi vill ha en sådan, finna oss i att ungefär samma regler och villkor som gäller för oss i andra europeiska länder också måste gälla för dessa länder hos oss. När det gäller författningen har jag redan besvarat I övrigt är Claes Roxberghs inlägg uppriktigt sagt oerhört svårt att föra en debatt om. Det var inte något ovänligt, utan bara ett konstaterande -- jag upplevde det så. Vad som förvånar mig är att miljöpartiet inte ser de möjligheter som nu växer fram i Europa och våra möjligheter att vara med och påverka detta större sammanhang. Tag t.ex. miljöproblemen: dem kan vi inte angripa nationellt, var och en inom sina egna gränser. Skall vi klara Europas miljöproblem måste det bli ett ökat samarbete. Då måste vi vara med så långt som möjligt i det samarbetet. Jag upplever det som om miljöpartiet ville dra ner gardiner och tro att man därmed löser problemen och kan förverkliga sina politiska idéer. Jag tror inte det. Jag är tvärtom övertygad om att vi för att förverkliga de idéer som socialdemokratin står för när det gäller full sysselsättning, rättvisa, nord--syd-dialogen och inte minst miljön måste kraftigt bygga ut det europeiska samarbetet. Mycket av det som händer, sägs och skrivs i dessa dagar om problemen i svensk ekonomi och om regeringens åtgärder verkar säkert både obegripligt och motsägelsefullt för många. Det påstås å ena sidan att svenska folket har det bedrövligt. Det kan man bl.a. läsa i Svenska Dagbladet. Det ser man i Carl Bildt hjälper till med svartmålningen. Vi får ständigt höra att folk i andra länder har det mycket bättre. Å andra sidan påstås att vi har det alldeles för bra i vårt land. Vi arbetar för litet, vi har för många förmåner och rättigheter och vi får alldeles för mycket gratis via den gemensamma sektorn. Hur går det ihop? kan man undra. Vad vill de som påstår detta göra åt problemen? ''Ner med de offentliga utgifterna'', krävde en av våra främsta näringslivsföreträdare i en tidningsintervju nyligen. ''Låt folk spara till det de behöver: skola, sjukvård, pensioner och vad det nu kan vara. Då får pengarna och livet ett värde och företagen ett bättre klimat.'' Så säger en person som har ärvt en av de största förmögenheterna i Sverige. Då blir det litet tydligare. Det är nästan undantagslöst de som tjänar mest pengar och som har ärvt pengar och position som också vet mest om hur man värnar om privilegier och förmåner. Jag påstår att det är så. Nu är det inte bara vårt land som har vissa problem. I Storbritannien, som har en inflation nästan lika hög som vår, har man en arbetslöshet på 6 %. I Danmark går var tionde löntagare arbetslös. I Holland är man bekymrad över att var sjätte arbetstagare är sjuk eller hemma från arbete i varje dag. USA kämpar efter Reagan med enorma ekonomiska problem. Tillväxten är låg, arbetslösheten hög och dollarns värde sjunker. Ovanpå detta sliter man med ett gigantiskt budgetunderskott. Det finns inga stora välfärdssystem att reformera eller skära ner. Utbildningssystemet befinner sig i kris. 37 miljoner amerikaner saknar i dag sjukförsäkring. Nästan en fjärdedel av barnen och hälften av de svarta lever i fattigdom. Någon socialdemokrati finns inte där att skylla på, inte heller någon stor offentlig sektor. I stället har amerikanerna länge levt som högern och näringslivet här hemma förespråkar och verkligen fått spara till det man behöver: skola, sjukvård, pensioner m.m. Jag upplever det så att det finns starka högergrupper som ser i det som nu sker en möjlighet att också i vårt land knäcka facken och försvaga löntagarnas position. Man ser en chans att montera ner den offentliga barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen, att sänka skatten för de högavlönade och låta vanliga löntagare få det sämre genom att slå sönder den generella välfärden. Svenska arbetsgivareföreningens ordförande har nyligen uttalat att det bara är polisen, domstolarna och försvaret som inte skall privatiseras. De pengar som sparas in på att människor själva får betala barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg, sjukförsäkring och pension skall gå till företagen genom en sänkning av arbetsgivaravgiften. Den här framtidsvisionen stämmer i stora drag överens med moderaternas framtidsprogram, där det sägs att det bara är i familjen och i dess närhet som vi förmår att bry oss om varandra. Vi socialdemokrater ser i stället problemen i ekonomin som en utmaning. Vi vill bemästra dem genom att långsiktigt garantera tryggheten. Därför tar vi nu itu med det som inte fungerar bra i vårt nuvarande välfärdssystem. Vi vill få stopp på inflationen och räntehöjningarna, så att folk kan få rimliga mat och boendekostnader. Vi vill skapa fler alternativ inom vård och omsorg, utan att rättvisan sätts på undantag. Framför allt vill vi slå vakt om sysselsättningen. Här går den stora skiljelinjen. Jag upplever det som så att högergrupperna vill använda den nuvarande krisen för att införa ett helt annorlunda samhälle, medan socialdemokraterna vill angripa de ekonomiska problemen för att garantera möjligheterna långsiktigt och trygghet i arbetet. Vi har faktiskt under vår tid sänkt de offentliga utgifterna från 66 % till 61 %. Vi har tagit bort budgetunderskottet på 90 miljarder. Sedan 1982 har de svenska industriinvesteringarna och exporten fördubblats. Vi har haft full sysselsättning under 80-talet, medan miljoner och åter miljoner människor utomlands har gått utan arbete. Vad är det då för problem i dag? För det första är inflationen för hög. För det andra är tillväxten för låg. Vi har höjt våra löner med i genomsnitt 28 % samtidigt som tillväxten har varit 6 %. Därför måste vi nu få ner löneökningstakten. Det är därför vi har tillsatt den s.k. Rehnberggruppen. I och med skattereformen får vi en ny chans att nästa år radikalt dämpa löneökningstakten och växla om från inflationslöner till reallöner. Vi måste få fart på tillväxten i Sverige. Det är tillväxten som avgör om vi fortsättningsvis skall kunna bygga ut och förbättra både vår privata ekonomi och vår välfärd. Därför inriktar regeringen sin politik på just dessa två områden: växla ner inflationen och skapa större tillväxt. Det blev en akut kris för två veckor sedan. Vad som hände var att vi fick spekulationer om en nära förestående devalvering. Då försvann stora summor ut ur landet. Det flödet måste ovillkorligen stoppas. Det gjorde regeringen dels genom att riksbanken höjde räntan, dels genom att snabbt gå ut och deklarera att en devalvering är utesluten och att den vägen är stängd. Samtidigt meddelade regeringen att den inom en vecka skulle presentera åtgärder för att komma till rätta med de underliggande problemen i den svenska ekonomin. Vi gav ett tidigare besked än vad vi annars skulle ha gjort i budgeten i januari. Alltså gav vi ett besked om att Sverige inte skall devalvera. Vi skall klara våra problem och bördorna skall fördelas rättvist. Hur skall det här i praktiken gå till? För det första har vi deklarerat att vi eftersträvar ett nytt riksdagsbeslut om Europapolitiken, som tydligare klargör Sveriges ambitioner att bli medlem av EG. För det andra föreslår vi utgiftsminskningar med 15 miljarder kronor. Vi måste få stopp på utgifterna inom socialförsäkringssystemet. De ökar automatiskt år efter år med mycket stora belopp, medan intäkterna inte alls ligger på samma nivå.

Här är vi faktiskt redan i gång. Vi har vidtagit en rad åtgärder. Vi har lagt om skattesystemet och förnyat arbetsmarknadspolitiken. Vidare håller vi på med arbetslivet. Det har avsatts 15 miljarder kronor för ändamålet. Vi har påbörjat förändringar av socialförsäkringssystemen. Jordbrukspolitiken har lagts om, och vi har påbörjat en genomgripande decentralisering av skolan. Och nu går vi i den här skrivelsen vidare. Vi vill se över den statliga administrationen och därmed göra den effektivare och mer anpassad till 90-talets krav. Vi föreslår en samordning av sjukförsäkringen och sjukvården för att förbättra kvaliteten i vården och korta köerna till operationer och annat. Vi menar att tiden är mogen för en närmare samverkan mellan barnomsorg och skola. Får vi en mer flexibel övergång när barnen är mellan sex och sju år, kan vi utnyttja resurserna på ett effektivare och bättre sätt. För att stärka den svenska konkurrenskraften och bidra till högre tillväxt förbättrar vi villkoren för högre utbildning. Vi effektiviserar statens förvaltning av förmögenheter. Vattenfall t.ex. görs om till ett aktiebolag. Hela näringspolitiken inriktas på att öka konkurrensen och stimulera till nyföretagande. Sverige verkar internationellt inom de s.k. GATT förhandlingarna för att sänka gränsskyddet inom jordbruket, så att vi därmed får billigare mat. Får vi mot förmodan inget förhandlingsresultat, återkommer regeringen i denna fråga till riksdagen. Till slut vill jag, herr talman, ändå själv dra några slutsatser av det nya samarbete som har signalerats mellan folkpartiet och moderaterna. För det första har naturligtvis högern förstärkts. Om den saken råder det inget tvivel. Bengt Westerberg och folkpartiet har tidigare med stor kraft kritiserat moderaterna på en rad avgörande punkter. Så sent som för 14 dagar sedan skrev Bengt Westerberg i Dagens Nyheter att moderaterna genom att liera sig med särintressen för en politik som leder till nationens fall. För inte så länge sedan skrev han i samma tidning: ''Om man, som moderaterna vill, skulle minska skatterna med 150--200 miljarder kronor under 1990-talet skulle det inte vara möjligt att ens upprätthålla dagens standard i den offentliga sektorn. - - Den moderata skattepolitiken är mot den här bakgrunden ett hot mot välfärden.'' Bengt Westerberg hade också för några veckor sedan ett meningsutbyte med Svenska Dagbladets ledarsida om moderaternas familjepolitik som han i hårda ordalag fördömde. Och i somras skrev Bengt Westerberg i Svenska Dagbladet: ''Det moderata budskapet blir allt tydligare och alltmer oroande. De offentliga insatserna skall minskas, skatterna sänkas kraftigt och människor i ökad utsträckning själva betala för välfärden. - Detta är för folkpartiet en oacceptabel politik. Vi liberaler kommer aldrig att medverka till att den genomförs.'' Det skulle vara intressant att få en kommentar från dem som nu är nya samarbetspartner. För det andra har vi fått en större ideologisk klarhet. Artikeln av Bengt Westerberg och Carl Bildt måste innebära att folkpartiet är berett att släppa sina ambitioner. Det är väl inte så att moderaterna skall göra alla eftergifter. Återigen visar det sig att Tage Erlander hade rätt när han sade: Socialliberalismen är en ömtålig planta som trivs bäst i hägnet av en stark socialdemokrati. När socialdemokratin går framåt starkt kommer socialliberalismen. När högern är stark, som den är nu, blir det sämre med socialliberalismen. För det tredje har socialdemokratin fått en tydlig motståndare. Vi har under några år upplevt en ganska speciell situation. Nästan all debatt har kretsat kring socialdemokratin, och vi har fått mycket litet debatt om alternativen. Nu kommer de borgerliga partierna, framför allt moderaterna och folkpartiet, inte ifrån att diskutera, även om det görs ett försök i dag. I längden är det omöjligt att komma ifrån en diskussion. Man kommer att tvingas att diskutera ett borgerligt alternativ. Hur blir det med skatterna och skattereformen? Jag ställer för sjätte gången i en stor debatt frågam om moderaterna har gett upp sitt motstånd mot skattereformen eller inte. Hur blir det med energin, Europapolitiken och familjepolitiken? För det fjärde: Det som skulle bli en manifestation av borgerlig enighet blev ju i realiteten en manifestation och demonstration av borgerlig oenighet på grund av att Olof Johansson inte fick vara med på utspelet. Orsaken var alltså, som det sades, centerns inställning i EG-frågan. Men den verkliga avsikten måste rimligen ha varit att förödmjuka centern. För det femte blir det svårare att styra Sverige. Dels blir det efter vad som har hänt svårare att komma överens över blockgränserna, dels blir det svårare för en borgerlig majoritet att regera. Kom ihåg hur det var i Sverige mellan 1976 och 1982. Vi hade trepartiregering, tvåpartiregering och enpartiregering. Gång på gång sprack enigheten och samarbetet. Och se på Norge i dag. Den borgerliga majoriteten satt bara ett år, trots borgerlig majoritet i stortinget. Under två valperioder har det nu funnits borgerlig majoritet. Vid båda tillfällena har de borgerliga försökt att regera, men efter ett år har de fått ge upp. Vi socialdemokrater har visat att vi är beredda att samarbeta över blockgränserna, när det har varit nödvändigt för ekonomin och för landet. Vi har varit beredda att ta ansvar också för mindre populära beslut, och vi har förvisso fått betala ett politiskt pris för detta. De förändringar av politiken som vi nu redovisar i skrivelsen till riksdagen har till syfte att värna om det som har gjort Sverige till ett bra land att leva och bo i: rätten till arbete, rätten till ekonomisk och social trygghet för alla. Det är vår förhoppning att vi i riksdagen skall kunna åstadkomma en majoritet för de här åtgärderna. Vi är övertygade om att de är motiverade, att de är långsiktigt nödvändiga och att de behöver förverkligas -- både de som verkar på kort sikt och de som har ett mer långsiktigt syfte för att Sverige också i framtiden, under 90-talet, skall vara ett bra land att leva och bo i.

Herr talman! Statsministern måste vara illa trängd. Här har han begärt en debatt med anledning av remissen av den ekonomiska skrivelsen till utskottet. Sedan lägger han ut texten om allt möjligt annat som om det vore en allmänpolitisk debatt. Jag skall i princip hålla mig till ämnet för dagen, dvs. den ekonomiska krisen, regeringskrisen. Men först en kommentar till Ingvar Carlssons utfall mot en artikel som Carl Bildt och Bengt Westerberg har skrivit. I artikeln klargjordes att moderaterna och folkpartiet strävade efter en borgerlig majoritetsregering och att de har gott hopp om att även centern skall ställa upp. Det är självfallet inte något färdigt heltäckande regeringsprogram. Något sådant skrivs inte i en tidningsartikel. Med det är en viktig byggsten i den borgerliga allians som vi har talat om sedan regeringskrisen i februari. Det krävs på andra områden nya byggstenar tillsammans med centern och folkpartiet. Förutsättningarna för en borgerlig allians är en klar politik i sakfrågorna, men samverkan för samverkans egen skull tror vi inte på. En politik enligt de sex punkter som tas upp i artikeln skulle betyda en ekonomisk politik som, till skillnad från den som nu förs, skulle kunna återföra Sverige till balans och tillväxt. En av de sex punkterna handlar om skattepolitiken. Låt mig svara på Ingvar Carlssons och Olof Johanssons frågor om synen på skatteomläggningen. Det torde vara allom bekant att moderaterna och folkpartiet inte är överens om den skatteomläggning som nu håller på att genomföras. Vår viktigaste invändning är att skattetrycket inte sänks. Men moderaterna och folkpartiet är överens om att en borgerlig regering efter nästa val skall sänka skattetrycket. Jag hoppas att centerpartiet ställer upp på den linjen. Att socialdemokraterna skulle göra det vågar jag inte hoppas på. Jag tror att Ingvar Carlsson i detta sammanhang bör fundera över situationen inom sitt eget parti i stället för att oroa sig för hur en borgerlig regering skall formas efter valet. Om rösterna fördelar sig ungefär som dagens opinionssiffror visar, kan inte socialdemokraterna som nu lita på att något vänsterparti ställer upp som stöd. Då blir frågan: Med vilket parti eller vilka partier tänker socialdemokraterna ingå i koalition, och var har ni ert gemensamma regeringsprogram? Så skall jag gå över till att tala om krispaketet. Statsministern hävdade utan minsta bevisning att paketet skulle ha gjort verkan. Möjligen tänker han på att marknadsräntan har gått ned litet grand -- fattas bara annat! Farhågorna för en omedelbar devalvering har skingrats med hjälp av den kraftiga räntehöjningen, men långt ifrån alla de fem procentenheterna har återtagits. Tvärtom får vi räkna med att marknadsräntan även efter detta ryck stannar kvar på en högre nivå än tidigare. Statsministern kan väl inte mena att bostadskrediter på 15--16 % är någonting som vi normalt skall leva med framöver. Ränteskillnaden gentemot omvärlden, som brukar vara 2--3 %, har nu stigit till det dubbla. Den differensen beror inte på något annat än en förväntan om en kommande försvagning av kronkursen. Sedan krispaketet presenterades har Stockholmsbörsen gått ned med ytterligare 4 %, vilket vittnar om en bestående misstro mot Sveriges ekonomi. Samma innebörd har de internationella kreditvärderingsinstitutens beslut att överväga en nedgradering av Sverige. Detta skedde sedan man hade tagit del av krispaketet. Trots all sin ordrikedom förklarade statsministern inte varför viktiga principställningstaganden, t.ex. beträffande EG, saknades i den ekonomiskpolitiska propositionen, liksom också i regeringsförklaringen för någon månad sedan. Ta exemplet med sänkningen av skolåldern -- en sak som vi moderater har verkat för länge, främst av pedagogiska skäl, men som socialdemokraterna alltid envist har röstat ned. Nu svänger man helt och lägger fram just detta förslag, som en följd av att valuta strömmar ut ur landet. På vilka grunder föreställer sig regeringen att en flexibel skolstart skall få kapitalplacerare att återfå tron på Sverige? I sin desperation drog Ingvar Carlsson till med uttalandet att vi moderater siktar på ett budgetunderskott på 47 miljarder kronor. Detta är och förblir en lögn. Vi är naturligtvis inte emot utgiftsminskningar. Tvärtom har vi länge framfört krav på sådana, samtidigt som vi starkt beskjutits av socialdemokraterna. Men syftet har varit att skapa utrymme för skattesänkningar och att i övrigt få till stånd strukturella förändringar. Jag är övertygad om att nyckeln till en förtroendeskapande omläggning av den ekonomiska politiken är en systematisk sänkning av skattetrycket. Socialdemokraterna har nu kommit så långt att de talar om skattesänkningar på sikt. Finansministern utesluter på förhand skattehöjning nu. Allt skulle vara besparingar. Men varför i all sin dar föreslår ni då en höjning av fastighetsskatten? Ingen förklaring har getts. Förstår ni inte att ni undergräver finansministerns anseende och att tilltron till en framtida sänkning av skattetrycket helt försvinner?

Herr talman! Jag förstår att Ingvar Carlsson vill fly verkligheten. Han är borta i USA, han talar om SAF-direktörer, spekulanter och annat sådant. Sedan slutar han med att säga att socialdemokratin vill angripa de ekonomiska problemen. Problemet är ju att ni inte har gjort detta. Listan kan bli ännu längre: prisökningar drabbar människor, inga löneökningar är reella, företag kan inte sälja på utlandsmarknaden, arbetslösheten närmar sig, osv. Det är den totala stagnationen i Sverige som det gäller. Lars Werner säger att vi inte har någon kris. Är det inte kris då lönerna har ökat med 74 % sedan 1982 för alla löntagare i Sverige, oavsett om det rör sig om LO, SACO, TCO eller PTK, samtidigt som inflationen under samma tid har stigit med 73,5 %? Tala om en total stagnation! Detta är den regering som suttit sedan 1982 ansvarig för. Nu är ni ju tillbaka till 1982. Vilka vallöften var det ni hade då? Jo, ni skulle riva upp de beslut om förändringar i sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen fattat för att åstadkomma strukturförändringar. Ni skulle även riva upp beslutet om arbetslöshetsförsäkringen osv. Dessa beslut gällde åtgärder som ekonomer bedömde som nödvändiga: Man skulle sitta still i vagnen och avvakta de goda resultaten. Ni grundlade redan då de ekonomiska problemen. Sedan fick vi nya valrörelser och nya löften. 1985 fick vi en konsumtionsledd ekonomi i stället för en investeringsledd. Detta bär ni själva ansvaret för. Er propagandaapparat i valrörelserna är sådan att ni inte förmår möta det svenska folket med ärliga besked om den nödvändiga politiken. Det talas här om spekulationer om devalvering och om riksbankens roll. Riksbanken har ju fått klara den ekonomiska politiken under nästan hela 80 talet på grund av att regeringen inte kan få ändan ur vagnen. Här sitter vi med åtta förlorade år, och ansvaret för det är ert. Vi anser att Ingvar Carlsson och hans regering är ett mycket större hot mot välfärden än någon annan i detta land. Det är därför det är nödvändigt att vi får en annan, en borgerlig regering. Nu hade Ingvar Carlsson tydligen sett fram emot att få diskutera med någon som är roligare än jag -- jag vet inte om han avsåg att det borde vara en karl. Han beklagade att Bengt Westerberg inte är här. Ingvar Carlsson vet mycket väl att Bengt Westerberg är nere i Bryssel och praktiserar EG politik. Det visste Ingvar Carlsson redan i förra veckan. Det är därför oförskämt att stå här och säga att Bengt Westerberg hellre ägnar sig åt något annat än att delta i denna debatt. Jag utgår ifrån att Ingvar Carlsson kan läsa innantill i artiklar, och jag tycker inte att vi skall behöva ha speciella debatter om det i riksdagen. Här har presenterats ett förslag vars syfte är att vi skall komma ur den stagnation som Sverige i dag befinner sig i. Och värre kommer det att bli. Dessutom är det inte så att centerpartiet har uteslutits på något förolämpande sätt. Vi drog slutsatsen att centerpartiet just nu inte kunde skriva under artikeln som den blev formulerad. Denna artikel har skapat en intressant debatt och intressanta reaktioner från centerpartiets sida. Det är vår önskan och förhoppning att detta skall kunna verka ut till dess vi skall bilda en så bred borgerlig regering som möjligt efter valet nästa år. Vidare har det här varit en diskussion om statsbudgeten. Problemet är ju inte i första hand statsbudgeten. Det finns inga underskott i denna. Problemet är hur samhällsekonomin totalt fungerar. Jag tycker att avhoppet när det gäller sjuklönen är ganska klargörande. Denna skulle ju inte ha drabbat någon utan avsikten var att den skulle vara ett insitament. Men man lämnade denna tanke därför att man hittat ett annat system som ger större besparingar i statsbudgeten. Då är man för hårt inriktad på att just åstadkomma förändringar i statsbudgeten. Det går naturligtvis inom ramen för en sjuklön att också införa olika egenavgifter för medborgarna. Det är ingen skillnad, om man har sjuklön eller om man inte har det. Författningen sedan. Statsministern nämnde till min förvåning Storbritannien. Jag har haft många och långa samtal under årens lopp med mina liberala vänner i Storbritannien, och jag tycker att det är ett orättvist valsystem man har där. Liberalerna får 25 % av rösterna men bara 3,6 % av mandaten. Man har en regering som bara har 42 % av rösterna. Regeringspartiet är i minoritet bland väljarna men har 62 % av mandaten. Jag tycker att det är ett orättvist system, och det förvånar mig att Ingvar Carlsson nämner just Storbritannien i en diskussion om författningen. Ingvar Carlsson redovisar själv att redan Tage Erlander på sin tid tog upp dessa frågor. Ja, det är en gammal fråga om att socialdemokraterna anser sig finare och bättre i det här landet och skall ha överrepresentation i parlamentet. Jag tycker inte att det är värdigt.

Herr talman! Jag kommenterade inte tidigare inbjudan till författningsberedning. Jag vill gärna göra det. Jag konstaterar att på bänkarna här -- inte på statsrådsbänkarna men i övrigt -- finns ett betänkande om grundlagsfrågor. Där finns ett antal reservationer, bl.a. nr 8 från representanterna för moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen. Där är vår inställning känd sedan tidigare, och det är bra att de frågorna kommer under diskussion. I betänkandet finns vidare en reservation, nr 20, från folkpartiet och centerpartiet om en ny grundlagsutredning. Vi hoppas att det skall bli en konstruktiv beredning i så fall, utan hot, en beredning som verkligen försöker tackla de demokratiska problem som vi har i Sverige, bl.a. på grund av de korta valperioderna. Det finns högerkrafter som är beredda att montera ned välfärden, säger Ingvar Carlsson. Ja, det finns det säkert, men de är inte så många, och framför allt skall de inte göras fler än nödvändigt. Vad det handlar om då är att lägga upp en strategi som förmår att hantera just detta, nämligen att se till att man mobiliserar hela svenska folket i krispolitiken. Där tycker jag att socialdemokratin har missat någonting väsentligt, när man inte har lyckats klargöra varför det krävs rätt besvärliga åtgärder som påverkar de allra flesta. Det är det ena. Det andra är: Hur skall man se till att de människor skyddas som har de smalaste ekonomiska marginalerna, den svagaste ekonomiska ställningen? Jag tycker att skattereformen är just ett exempel på hur man misslyckats både i pedagogiken och i politiken i den delen. Därför får man inte förtroende från folk i allmänhet för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Sverige skall komma i ekonomisk balans. Jag tror att ni underskattar människors vilja att ställa upp och mota det som statsministern kallar för att montera ned välfärdsstaten. Det finns ingen majoritet i det här landet som vill montera ned välfärdsstaten, och de minoriteter på högerkanten som ägnar sig åt det skall inte tillåtas växa på grund av misstag på andra sidan. Energin har varit uppe igen. Det är den ju ofta. Jag hade också god lust att ställa frågan: Vad vill folkpartiet egentligen med sitt deltagande i förhandlingarna om energin? Den frågan har jag haft lust att ställa långt tidigare på grund av uttalanden från Bengt Westerberg. Jag har i ren vänlighet avstått från att ställa den frågan, eftersom vi ändå sitter tre parter i samma förhandling. Men det är klart att jag känner mig något friare nu efter det här artikelskrivandet, så visst kan jag instämma i den frågan. Jag kan inte se t.ex. att någon vill i grunden förändra den nedsättning av energiskatterna för elintensiv industri som det handlar om när det gäller att klara konkurrensen för de svenska företagen. Den frågan är för övrigt under utredning och ligger egentligen delvis utanför de här exklusiva förhandlingarna. Det handlar i stället om att man är rädd för ökade energipriser, men det är ju inget speciellt för Sverige. Jag har alltid förundrat mig över att ingen av dem som förordar att kärnkraften skall vara kvar någonsin har använt nya kärnkraftsreaktorer som jämförelseobjekt när de redovisat sin energiframtid. Vi är bra nära att komma över till nästa generation reaktorer, och det är naturligtvis dem ni skall jämföra med. Nämn gärna samtidigt underskotten på Forsmark 3 som uppgår till miljardbelopp de första åren! Försök inte ständigt göra gällande att kärnkraften är någon sorts ekonomisk succé. Vattenkraften är en ekonomisk succé, i synnerhet gammal sådan. Gamla reaktorer är också en ekonomisk succé, men det finns risker med att använda dem länge, och det är bl.a. det problemet som vi har att lösa i den här förhandlingen, att ta ansvar för framtiden. Låt mig till sist säga att vi har inte regeringsbeslut men väl stämmobeslut i regeringsfrågan. Det är det beslutet som jag följer. Centern är beredd att ta ansvar i och utanför regeringsställning. Vi är beredda till samarbete med andra partier. Målet är en icke-socialistisk majoritet i riksdagen 1991 och en därpå grundad regering. Det är vår uppfattning att en regering med tyngdpunkt i det sakpolitiska mittfältet har bästa förutsättningar att leda Sverige på 90-talet. Vi ändrar inte den uppfattningen bara därför att andra hattar omkring. Låt mig klargöra det fullt tydligt. Men den som kräver underkastelse av centerpartiet saknar politisk inlevelseförmåga och psykologisk insikt. Låt mig erkänna att jag mot den bakgrunden är bekymrad, men bara mot den bakgrunden, inte för egen del, inte för centerpartiets del men för dem som lärt så litet om samarbetets förutsättningar från perioden 1976-- 1982. Det är inte bara att sakna psykologisk känsla, det är att tappa minnet.

Herr talman! Jag noterar att Ingvar Carlsson hade svårt att bemöta mitt inlägg. Kan det månne betyda att han håller med mig? Problemet är följande. Ingvar Carlsson sade att högergrupper vill använda den ekonomiska krisen för att införa ett helt nytt samhälle. Ja visst, men det värsta är ju att socialdemokraterna verkställer högergruppernas dröm. Ni genomför den. Det Sverige är på väg in i är den största omställningen sedan reformationen. Högern applåderar. Vilken kurs är det ni håller egentligen, Ingvar Carlsson? Det är på grund av det här som vi kallar er för ett grått parti. Sedan till Europafrågan. Miljöpartiet säger ja till ett Europasamarbete där hela Europa finns med och inte bara halva. Vi vill ha ett Europa där alla länder finns med på lika villkor och har ett lika stort inflytande, och där vi inte flyttar över bestämmanderätten och centraliserar den. Vi har föreslagit att det skall baseras på t.ex. Europarådet, som vi menar skulle vara ett utmärkt organ. Där skulle alla länder kunna vara med -- från Turkiet till länder i Norden och övriga regioner. Det skulle kunna vara ett Europasamarbete för alla länder på lika villkor. I dag blir det att A och ett B-lag. Vi har redan accepterat överstatliga beslut när det gäller miljöfrågorna för att man skall kunna ta itu med dessa. Men vi accepterar inte överstatlighet över hela det svenska samhället! Häri ligger en väsentlig skillnad. Sedan vill jag tacka för klarläggandet när det gäller utländska medborgares rätt att köpa mark och företag. Detta kommer tydligen att genomföras som ett resultat av EES förhandlingarna. Det är en mycket viktig sak. Det innebär att vi släpper in utländskt kapital i landet som får köpa både jordbruksfastigheter och företag. Olof Johansson -- vi fick inget besked. Anledningen till att det behövs ett besked av centern är att det hattas så mycket i denna fråga. Jag kan inte förstå vilken inställning centern har till kärnkraftsavvecklingen 1995/96, vissa av miljöfrågorna och EG-anslutningen. Ibland låter det som om ni vill avveckla reaktorerna 1995 96 och flera av miljöfrågorna för en EG-anslutning? Eller är ni beredda att ta på er en annan roll i svensk politik, en roll som skulle kunna innebära att ni inte i första hand eftersträvar en borgerlig samverkan utan en grön samverkan för en grön politik i Sverige? Det skulle kunna vara en helt ny roll för centern, och det skulle kunna leda till att Olof Johansson skulle kunna bli statsminister i en sådan regering. Ett besked på den här punkten skulle alltså vara välkommet. Vi vill vidare aktivt stödja en utveckling som är energi och resurssnål och som inte smutsar ner vid produktionen eller när de färdiga produkterna produceras. Slutmålet är att ersätta dagens linjära produktionssystem, där materialet tas från gruvan till avfallshögen, med ett system som i stället är cirkulärt och där vi återbrukar råvaror och använder dessa igen. Framväxten av ett sådant cirkulärt system kan vi främja genom att använda ekonomiska styrmedel i form av kraftigt höjda skatter på råvaror och energi och miljöutsläpp och i stället sänka skatten på arbete. Varför är Ingvar Carlsson så rädd för att ta steget fullt ut när det gäller skatteomläggningen och genomföra en konsekvent sådan i Sverige för att pusha på och få till stånd ett system av detta slag? De ekonomiska styrmedlen är i det här sammanhanget de mest verksamma som vi har. Är ni, Ingvar Carlsson, beredda att gå vidare och förbättra det nuvarande skattesystemet från den här synpunkten?

Herr talman! Jag vill vända mig direkt till Birgit Friggebo och ta fasta på just det faktum som Birgit Friggebo själv underströk, att det var en kvinnlig företrädare för folkpartiet i dagens debatt. Är det då möjligt för folkpartiet att ställa upp på den familjepolitik som moderaterna företräder? Det är en familjepolitik som innebär att det blir direkt olönsamt för kvinnor med två barn i de aktuella åldrarna och med en inkomst under 160 000 kr. att förvärvsarbeta. Ni har ju gjort en så stor sak av att ni är överens och att det inte finns så stora motsättningar. Jag ställer därför den direkta frågan: Är Birgit Friggebo beredd att medverka till att förverkliga en sådan familjepolitik? Det är märkligt att moderaterna för bara några veckor sedan var det stora hotet mot välfärden. Nu är socialdemokraterna ett ännu större hot mot välfärden. Det är något märkligt med detta fasta folkparti som befinner sig på precis samma plats medan alla andra rör sig runt omkring. Skulle det inte kunna föresväva er i folkpartiet att det faktiskt är ni som är smörklicken i stekpannan och åker hit och dit utan att kunna ta vara på er själva? Det är inte säkert att den smörklicken blir det bestående. Birgit Friggebo säger också att socialdemokraterna inte har gjort någonting. Men vi har ju åtminstone träffat två uppgörelser med folkpartiet, varav en gällde skattereformen. Och det var väl inte så litet? Vi träffade i våras en uppgörelse. Var det ingenting? Om man som politiker beskriver saker och ting på detta sätt, så att det är uppenbart för alla människor att det inte stämmer överens med verkligheten, då devalverar man mycket snabbt sina ord och sina inlägg. Birgit Friggebo sade att vi sedan 1982 har haft total stagnation. Men vi har sedan den tiden fördubblat industriinvesteringarna, och vi har fördubblat exporten. Även på det område där vi själva är missnöjda, dvs. i fråga om ökningen av bruttonationalprodukten, kan vi jämföra oss med genomsnittet för EG-länderna. Vi har sedan 1982 faktiskt fått en ökning av reallönerna och inte en minskning, som under Birgit Friggebos tid i regeringen. Vi har pressat ner arbetslösheten till en rekordlåg nivå. Men vi är missnöjda på två mycket konkreta punkter, nämligen i fråga om inflationen och tillväxten. Vi vill också göra någonting åt detta, och därför föreslår vi de här konkreta åtgärderna. Men vi ställer inte upp på att använda krisen för att radikalt försämra villkoren för de breda folklagren i samhället. Våra förslag syftar i stället till att långsiktigt värna om just sysselsättning och trygghet. Det skulle vara intressant att från Birgit Friggebo och Lars Tobisson få höra någonting mer om hur ni tänker samarbeta om skattereformen. Vi har investerat ganska mycket för att åstadkomma ett nytt och bättre skattesystem, och det är väl ändå rimligt att vi får ett klart besked inte bara om att ni är oense utan om vad det slutliga resultatet av ert samarbete blir. Vi har faktiskt rätt att kräva ett besked på den punkten. Hur blir det med familjepolitiken? Varför finns det i detta dokument inte ett ord om sysselsättning, kamp mot arbetslöshet och kamp mot miljöförstöring? Jag har ännu inte berört det faktum att moderaterna i sin skattepolitik föreslår mycket mycket kraftiga omfördelningar till förmån för förmögenhetsägare och högre inkomsttagare, och jag har inte upprepat vad som är den stora skillnaden mellan moderaternas och folkpartiets budgetpolitik. Till Lars Tobisson skulle jag vilja säga följande. Under de borgerliga åren steg de offentliga utgifterna som andel av bruttonationalprodukten från 57 eller 58 % till 67 %. Vi har pressat ner de offentliga utgifterna från 67 till 61 %. Ni föredrar då att resonera om skattenivåns höjd. Vad är det för trams? Det är ju utgifterna som bestämmer vilken skatt vi tvingas ta ut. Ni släppte upp utgifterna och drev fram ett budgetunderskott motsvarande 90 miljarder kronor, som vi fick klara av genom en hård budgetpolitik och genom att använda en del av tillväxten till detta. Detta är verkligheten, Lars Tobisson! Ni har i moderata samlingspartiet ingen som helst anledning att slå er för bröstet när det gäller att stå för ett lågt skattetryck. Ni släppte upp utgifterna på ett sätt som gör att vi för lång tid tvingas ta ut 10 % mer i moms än vad som annars skulle ha varit nödvändigt. Att, som ni gör i dag, företräda en politik som innebär att vi skulle gå ut med nya stora budgetunderskott är att lägga på framtida generationer stora bördor och att utsätta vårt land för stora påfrestningar. Vi har en gång fått vara med om att ta konsekvenserna av en sådan moderat ekonomisk politik, och vi skulle vara tacksamma för att slippa göra det ytterligare en gång. Vi har, Lars Werner, kunnat träffa överenskommelser på vissa punkter. Skolan var ett sådant område, bostadspolitiken är ett annat. Jag tycker att det har varit bra uppgörelser, och vi står för dem. Tack vara detta kan vi nu höja kvaliteten i skolan. Vi kan arbeta på ett mycket bättre sätt genom att decentralisera, och vi kan samtidigt t.o.m. göra vissa besparingar, såsom i fråga om skolöverstyrelsen och administrationen, som i stället kan satsas på kvaliteten inom utbildning. Det är också fråga om en del andra sådana åtgärder. Vi får alltså högre kvalitet och lägre kostnader tack vare den uppgörelsen. Vad jag beklagar är att vi inte har kunnat fullfölja den politiken utefter hela fältet. Därav har vi, det vill jag hävda, i ett senare skede tvingats ta till onödigt drastiska åtgärder. Jag tycker ändå att detta är något för vänsterpartiet att fundera över. Kommunismen har nu lidit ett ideologiskt sammanbrott i världen, och de idéerna kan rimligen inte styra vänsterpartiet. När det nu är en vänstermajoritet i valmanskåren bör vänsterpartiet fundera över hur detta skulle kunna komma till uttryck också i den praktiska politiken i beslut här i riksdagen. Jag måste upprepa att jag känner en stor besvikelse över att vänsterpartiet under senare år inte har orkat med sådana beslut. När det gäller miljöpartiet måste jag säga att jag är ledsen, men det som sägs faller litet vid sidan av. Det är roligt att lyssna på vad som sägs, men det är väldigt svårt att debattera med miljöpartiet.

Herr talman! Det motiv som anfördes för att statsministern behövde ha mycket längre tid på sig i debatten än vi övriga var att han skulle presentera skrivelsen. Vi har inte fått någon presentation av skrivelsen utöver det som vi har kunnat lyssna och läsa oss till sedan tio dagar tillbaka. Det förvånansvärda är att den färdiga skrivelsen inte ens innehåller lika mycket som pressmeddelandena. Det finns i skrivelsen ingenting om den debatt som har förekommit om författningsändringar. Dessa förändringar skall genomföras någon gång fram emot sekelskiftet. Hur skall då dessa förändringar kunna få den mirakulösa effekten att förtroendet för kronan återvänder? Det är ju ändå detta som måste vara målet för den politik som regeringen för. Det är detta som ett krispaket med anledning av valutautflödet måste ta sikte på. Vad har ni gjort i kanslihuset hela tiden? Den enda nyhet jag har kunnat finna gäller utformningen av skyddet för långtidssjuka, där ni rör er i riktning mot den mer generösa linje som vi moderater länge har förordat. Sedan socialdemokraterna har föreslagit en längre gående neddragning av sjukersättningen än vi går det inte att skrämmas med att moderaterna hotar välfärden. I dag på morgonen har socialdemokraterna sparkat i gång en länge planerad förtalskampanj mot oss moderater. Av de inslag jag hörde i Lunchekot förstod jag att de inkallade kulturpersonligheterna vände sin kritik mot värdfolkets nyss framlagda besparingsproposition. Nu säger statsministern att moderaterna är duktiga på att höja utgifter. Jag kan verkligen försäkra att det är något som vi har strävat emot i alla tider. Däremot har socialdemokraterna sedan de återkom till regeringsmakten utan något större inre motstånd höjt skattetrycket från 50 % till 57 %. Jag vill då fråga: Varför är det just statliga utgiftsbesparingar, utan åtföljande skattesänkningar, som behövs för att rädda Sveriges ekonomi? Följden blir ett överskottssparande inom den offentliga sektorn. Det kan användas för socialiseringar, helt i linje med planerna att öppna AP-fonden för aktieköp. Här fick vi nyss Lars Werners expertomdöme om att detta naturligtvis är socialism, men inte tillräckligt mycket enligt hans mening. Detta är raka motsatsen till vad som behövs för att få förtroendet för Sveriges ekonomi att återvända. Det har från socialdemokratiskt håll varit mycket tal om utbudspolitik och ett större utrymme för marknaden. Men de resonemang som förs i skrivelsen är social ingenjörskonst: infrastrukturfond, sammanslagning av myndigheter, hårdare lagstiftning på djurskyddets område och gemensamt måldokument för förskolan och grundskolan. Detta är kanske motiverade förslag var och en för sig, men -- herr statsminister -- hur stabiliserar de ekonomin? Försök att göra detta tydligt. Det skulle statsministern behöva litet extra tid för.

Herr talman! Jag skall först svara på frågan om energin. Folkpartiet vill självfallet fullfölja de förhandlingar som nu pågår. De har hittilldags, enligt de rapporter jag har fått, gått bra. Men utåt vet vi ingenting om vilken inställning som socialdemokraterna har och vad de själva vill uppnå. Det är bara att gå ut på stan och fråga det svenska folket. Lars Werner försökte referera tidningsartikeln av Carl Bildt och Bengt Westerberg, men kan tydligen inte läsa innantill. Det står mycket tydligt att vi inte vill ha en förtida avveckling, och det är någonting helt annat än att vi inte vill ha en avveckling. Vi i folkpartiet har hela tiden sagt att vi inte sätter oss i förhandlingar med regeringen om det är fråga om att hålla fast vid den förtida avvecklingen. Vi har fått sådana informationer som har gjort att vi har kunnat gå in i dessa förhandlingar. Det har förekommit rätt många diskussioner om tidningsartikeln, och det är mycket intressant. Om jag förstått det rätt var det egentligen detta som var utgångspunkten för statsministerns önskan att över huvud taget genomföra denna debatt. Det har mycket riktigt tänts ett ordentligt hopp i Sverige om att det finns ett annat och mycket bättre alternativ. Rädslan för detta speglas hos socialdemokraterna och vänsterpartisterna, dvs. att det kanske också kan bli en sådan effekt. Det kan självfallet aldrig bli fråga om någon underkastelse av centerpartiet. Vi för diskussioner mellan partierna och väntar på en process inom alla de tre borgerliga partierna som skall medföra att vi kan få en bred borgerlig regering efter det att vi har vunnit nästa val. När det gäller skatterna konstaterar vi i folkpartiet att det viktigaste är att börja sänka det totala skattetrycket när nu skattereformen har trätt i kraft. Folkpartiet medverkade i våras till en överenskommelse som skulle sänka det totala skattetrycket, nämligen en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 3,5 %. Den hoppar nu socialdemokraterna av. Folkpartiet har genomfört bra uppgörelser med socialdemokraterna i vad avser skatterna, men vi träffar uppgörelser när vi anser att de är bra i sak. Socialdemokraterna prisar alltid samarbete och anser att detta är bra. Men så fort folkpartiet samarbetar för att uppnå en bra liberal politik, ja då är det en smörklick eller någonting annat som singlar runt i pannor och liknande. Vi är stolta över de uppgörelser vi träffar med andra partier där vi uppnår att det i huvudsak är folkpartistisk och liberal politik som vinner insteg. Det tänker vi fortsätta med. Vår uppfattning är att huvudfåran i svensk politik -- att säkra välfärd, en god liberal och marknadsekonomisk inriktning och en bättre välfärd -- bäst garanteras genom ett bra borgerligt alternativ.

Herr talman! Jag vill säga några ord till de gröna vännerna. Varför är Claes Roxbergh så pessimistisk, nästan defatistisk? Varför förutsätter han ständigt att gröna partier, som han säger, skall välja? Först väljer väljarna, och det är detta som ger styrkan. Det gick ju ganska bra i det förra valet. Om den styrkan är tillräcklig tvingas andra att välja. Ge inte upp hoppet, Claes Roxbergh! Sedan frågar Lars Werner hur jag kan sitta i samma förhandlingar som den eller den. Det finns två grundregler som i varje fall jag brukar följa. Den första är att när man själv vet vad man vill kan man umgås med både den ene och den andre. Vi vet vad vi vill. Centerpartiet har medverkat till att försöka få i gång dessa energiförhandlingar från rätt utgångspunkt. Vi diskuterar medlen först. Årtalsexercisen skapar ingen trovärdighet. Det bryr sig inte aktörerna på marknaden om. De bryr sig bara om pengar. Överläggningarna förs i konstruktiv anda utifrån den utgångspunkten, och det tycker vi är bra. Jag vill inte som en självklarhet förutskicka att det blir en överenskommelse av det skälet. Jag tar inte ut någonting i förskott. Detta var den ena regeln. Men lika viktigt är att vi i centerpartiet inte brukar lägga oss i vem andra bjuder in till sina möten. Brukar Lars Werner ställa villkor på gästlistan när han går på besök? Det är viktigt att vi återkommer till skrivelsen Svensk ekonomi. Vad det handlar om är att vi i dag med en minoritetsregering har ett gemensamt ansvar för att bringa svensk ekonomi i balans. Det kommer naturligtvis att kräva en rad åtgärder av väldigt många. Låt mig säga något om de utgångspunkter och förutsättningar som enligt vårt synsätt finns för det arbetet. En förutsättning är rättvis fördelning för att människor skall känna att detta blir riktigt och rätt. En annan förutsättning är en god miljö för en uthållig ekonomisk utveckling. Med de utgångspunkterna är vi beredda att konstruktivt pröva de förslag som läggs fram för det svenska folkets bästa, för att få ner räntorna och få bort krissymtomen i övrigt. De drabbar alltid småfolket.

Herr talman! Jag förstår att det kan vara svårt att debattera med miljöpartiet, Ingvar Carlsson, eftersom vi står för förnyelsen. Det säger egentligen mer om socialdemokratin än om oss. Olof Johansson sade att andra tvingas välja. Det låter intressant. Det betyder alltså att folkpartiet och socialdemokraterna skulle gå in på linjen om den förtida avvecklingen. Jag kan inte tolka det på annat sätt, eftersom ni sitter och diskuterar. Skall ni komma fram till en gemensam linje, måste ni antingen hålla fast vid den förtida avvecklingen eller gå ifrån den. Här sade Birgit Friggebo nyss tvärtom, att folkpartiet absolut inte kan tänka sig en förtida avveckling. Även om det Olof Johansson sade lät intressant, inser jag att det saknas litet realism i detta. Jag efterlyser fortfarande besked från Olof Johansson. I fråga om EG-anslutningen kan vi väl inte hoppas att någon annan ändrar sig. Regeringen har ju deklarerat sin avsikt. Där är det fortfarande intressant att höra centern och Olof Johansson deklarera sin ståndpunkt. Familjepolitiken har varit uppe till diskussion. Den familjepolitik som finns inom EG överensstämmer till många delar med den moderata familjepolitiken. Det kan bli väldigt svårt för Sverige att vidmakthålla en annan typ av familjepolitik. Är det socialdemokratins mål att acceptera den familjepolitik som förs i EG? I den här skrivelsen står det att det skall etableras goda tillväxtbetingelser för svenskt näringsliv. Detta kan tolkas på många olika sätt. Jag är intresserad av på vilket sätt detta påverkar miljön, trafiken samt förbrukningen av energi och ändliga råvaror. Vi har tidigare sagt att vi inte kan acceptera en tillväxt som ökar miljöskadorna. Frågan till Ingvar Carlsson är alltså: Skall tillväxten som vanligt ske på bekostnad av miljön eller har ni någon annan lösning?

Herr talman! Till Claes Roxbergh vill jag säga att jag anser att vi måste ställa mycket hårda miljökrav på den framtida tillväxten. När vi satsar på nya investeringar och nya fabriker, måste vi använda ny teknik. Tack vare att vi har gjort så, har vi, jämfört med många andra länder, trots allt en någorlunda hygglig miljösituation. Men den måste bli mycket bättre. Vi måste gå vidare och det gäller såväl industrin och trafiken som energipolitiken. Erfarenheterna runt om i världen visar att de länder som har en någorlunda hygglig tillväxt har bättre råd att satsa på miljön än de länder som har en mycket dålig ekonomi. Dessa länder är ju de förskräckliga miljöexemplen. Jag noterar att jag, trots att jag vände mig direkt till Birgit Friggebo och började med att fråga om folkpartiet och familjepolitiken, inte fick något som helst svar. Birgit Friggebo talade i stället mera om den här artikeln som en beskrivning av folkpartiets utspel. Det andra konstaterandet jag vill göra är att debatten inte har gett någon annan information än att det var en artikel. Jag tror ändå att bakom detta ligger ett politiskt beslut om att stärka högerkrafterna. Vi kommer alltså att i fortsättningen agera utifrån detta. Ni kan fortsätta att påstå att detta med författningsutredningen bara är till för att socialdemokraterna skall kunna skapa sin egen maktposition i framtiden. Vi vet ju att ingen har någon aning om vad framtiden har i sitt sköte i detta avseende. Att spekulera i författningsändringar för det egna partiets bästa, tror jag är att satsa på något oerhört osäkert. Men jag är lika säker på att om detta land inte kan styras på ett ansvarsfullt sätt och om det inte kan bildas majoriteter i denna kammare för en ansvarsfull ekonomisk politik, då kommer reaktionen mot vårt demokratiska system att bli hård. Därför menar jag att det är rimligt att partierna, när det uppstår krissymtom -- ni har själva talat om politisk kris --, sätter sig ned och diskuterar om det finns några gemensamma lösningar som gör att en sådan kris kan förhindras. För mig handlar demokratin på dessa avgörande punkter om att det måste finnas en viss värdegemenskap. Trots de inlägg som har förekommit här i dag hoppas jag att det skall komma till stånd en sådan överläggning mellan partierna. Den behöver inte alls leda till ett majoritetsvalssystem. Det kan finnas andra lösningar. Vad jag har reagerat mot i debatten i dag är att man har beskrivit majoritetsvalssystemet som en manipulation. Det innebär att några av världens mest stabila och vitala demokratier skulle leva med hjälp av manipulerade valsystem. Så enkelt får man inte göra det för sig i en författningsdebatt. Den diskussion som vi i dag har haft har inte blivit vad jag från början hade hoppats på. Men det kommer förvisso fler tillfällen. Jag utgår ifrån att vi då kommer att fortsätta denna debatt. En del av de frågor som det inte har funnits möjlighet att få svar på i dag ligger kvar i luften. Vi skall hjälpas åt att hålla frågorna kvar i luften så att de förhoppningsvis kan besvaras i andra sammanhang, här eller utanför denna kammare.

Herr talman! Det kan vara svårt att debattera med miljöpartiet, säger statsministern. Det kan bero på att vi har en annan utgångspunkt när vi börjar, så lyssna ändå på oss. Jag tänker nu vara mycket konkret, så det blir inte svårt. Jag hörde att statsministern gärna förhandlar över blockgränserna när det gäller ekonomin. Jag skulle önska att han också förhandlar över blockgränserna när det gäller sociala frågor, rättvisefrågor och miljö. Också skattereformen hör till det här krispaketet. Vi vet att resultatet skulle bli plus minus noll. Vilka skall då betala den? Höginkomsttagarnas skattesänkningar betalas faktiskt till stor del av låginkomsttagarnas sämre levnadsstandard. Hyrorna höjs. Det blir moms på matvaror och kollektivtrafiken blir dyrare osv. Löftena tycks vara oberörbara när det gäller skattereformen, men löftena till medborgarna är inte oberörbara. Man har svikit ganska många löften. Genom skattereformen får vi början av tvåtredjedelssamhället, där de rika får mer och mer pengar att röra sig med och de lågavlönade eller nyfattiga får mindre. Till det kommer förväntade nedskärningar i det sociala skyddsnätet. Det medges att det förekommer missbruk. Det måste vi ändå erkänna, även om det inte är så stort som det många gånger påstås. Det skall man dock åtgärda på annat sätt än genom nedskärningar för de svagare grupperna. Föräldraförsäkringen har t.ex. redan skjutits på framtiden. I sjukförsäkringen skall man införa en kvarts karensdag kan man säga och minska ersättningen till 75 %. Vid vård av sjukt barn skall man bara få 80 % ersättning i stället för 90%. För människor som lever på marginalen är detta mycket. Man har här talat mycket om de ensamma mödrarna och fäderna. Jag menar att man har glömt bort en annan stor grupp som också drabbas, nämligen de nya styvfamiljerna. Många gånger har parterna i den nya familjen barn i föregående familj som de betalar underhåll till. De har därför mycket litet att röra sig med. Det här är också en grupp av de nyfattiga som drabbas oerhört hårt av att man endast får 80 % när man är hemma och vårdar sjukt barn. Det kommer att ske en tredubbel social nedrustning. Den sker på riksnivå dels genom skattereformen, dels genom krispaketet. Den sker på landstingsnivå genom ändringar i landstingsvården. Den sker även på kommunal nivå. Man drar in öppna förskolor och fritidshem. Man drar in olika drogförebyggande åtgärder och droggrupper. Vem drabbas av detta? Det drabbar de allra svagaste. För att tala i ekonomiska termer: Vad kostar det samhället med fler socialbidragstagare och fler utslagna? De kostnaderna är enorma. Det har man inte alls räknat med. Det är en kortsiktig lösning att skära ned det sociala välfärdssystemet. Man kan tänka sig att försöka åtgärda det missbruk som finns av sjukförsäkringssystemet, som jag tror är relativt litet, på annat sätt. Sammantaget är detta förödande. Ökad arbetslöshet väntar på grund av lågkonjunkturen. Den kommer också att öka ju närmare man kommer anslutningen till EG. EG länderna har helt andra arbetslöshetssiffror, och vi kommer att närma oss dem. Vad kostar det samhället? Det kan inte vara roligt att vara socialdemokrat i dag, när de själva håller på att rasera det välfärdssystem som de har byggt upp. Först bygger man upp ett välfärdssystem, som till stora delar har varit bra och skyddat det svaga i samhället, och sedan raserar man det. Man naggar det i kanten hela tiden, och det blir allt sämre för de svagaste grupperna. Det kommer telefonsamtal, brev, insändare och artiklar om vilka som drabbas av det här systemet, och man har ganska noga räknat ut hur det kommer att gå. I en artikel stod det att om man är sjuk så skall det svida. Ja, det svider att vara sjuk. Men skall det också svida ekonomiskt? Statsministern talade om tillväxten. Det är också ett heligt ord. Vi vet alla att vi inte kan fortsätta med den form av tillväxt vi har i dag. Vi vet också att all ökad energi och råvaruförbrukning är miljöförstörande och resursförbrukande. Jag hade också en fråga till statsministern, men han har lämnat rummet. Är statsministern medveten om den sociala nedrustning som startades med skattereformen och fortsätter genom krispaketet? Tänker en socialdemokratisk statsminister tillåta den?

Herr talman! Jag vill först notera att statsministern mycket ofta brukar klaga över att han inte har tid att besvara alla frågor. När vi nu har en debattordning, där han för en gångs skull har möjlighet att lugnt och fint besvara varje frågeställare, bevärdigar han inte oss vanliga riksdagsledamöter med sin närvaro. Det tycker jag är ganska beklagligt. Jag har en del frågor att ställa kring det panikartade beslutet att plötsligt ansluta landet till EG, trots att socialdemokraterna under flera år har sagt att en EG-anslutning inte är aktuell. Hur kom det beslutet egentligen till? Vad hände under de 16 dagarna mellan Europadebatten här, då det fanns fem skäl emot anslutning, till regeringens skrivelse, där man plötsligt i en fotnot förkunnar för folket att Sverige skall bli medlem i EG? I Dagens Nyheter för ett tag sedan skrev Sven Lindqvist: Vad går dagens hysteri ut på? Jag tror att de dramatiska överreaktionerna på hotet mot kronan går ut på att skapa mental förberedelse för EG-inträdet. Så skriver en vänsterradikal EG kritiker. Det är ganska intressant att en högerliberal EG-vän, Fredrik Braconier, skriver nästan samma sak i Svenska Dagbladet: Näringslivet inkl. SAF: krävde tydliga medlemskapsmarkeringar som ett led i den ekonomiska krispolitiken, och den socialdemokratiska regeringen effektuerade beställningen. Från vänster och högerhåll ger man således precis samma bild av vad som skedde, nämligen att storfinansen begärde en markering, snabbt utan föregående utredningar, utan ordentlig sakbehandling och utan en demokratisk debatt vare sig bland folket eller, antar jag, det socialdemokratiska partiet. Plötsligt har man i dag ställt utrikesutskottet inför en situation som utrikesutskottets ordförande på dagens sammanträde erkände är absurd. Den är en förolämpning mot svensk demokrati. Jag skulle gärna vilja veta vad som konkret har hänt och ligger bakom denna oerhört snabba och omvälvande förändring i den socialdemokratiska regeringens syn på EG. En annan fråga gäller statsministerns löfte från den 23 mars i fjol då han lovade att inga försämringar av svensk politik skulle inträffa som en följd av EG anpassningen. Man har utlovat mängder med undantag. Man har gjort undantagslistor, där man har beskrivit problem med anpassning till EG av svensk reformpolitik. Finns det över huvud taget några villkor kvar för svensk EG-anslutning? Finns det över huvud taget något man inte kan gå med på i dag? EG har gett besked. Det blir inga undantag. Blir det fullt medlemskap är det naturligtvis ännu klarare att det inte görs några undantag. Skall vi offra allt det som regeringen själv i sina problemlistor har angett som problem? Skall vi offra asbestförbudet, kadmiumförbudet och våra avgasbestämmelser och freonbestämmelser? Skall vi offra kärnkraftsäkerheten, som regeringen själv nämnde i en problempromemoria? Skall vi offra dessa tiotals viktiga saker? Finns det över huvud taget något villkor kvar längre för en EG Carlsson i dag att Sverige inte kan bli medlem i EG om EG blir en militär union. Tidigare kunde Sverige inte bli medlem om EG blev en politisk union, men det har socialdemokraterna backat från. Sedan gällde det utrikespolitiken, och det har socialdemokraterna backat från. Och sedan gällde det säkerhetspolitiken, och det har socialdemokraterna också backat från, eftersom EG nu har bestämt sig i fråga om detta. Det enda som kvarstår är att det nu sägs att Sverige inte kan bli medlem om EG blir en militär union. Men jag kan berätta att EG-kommissionens rättschef Jean Louis Dewost inför konstitutionsutskottet nyligen sade: ''En stormakt kan i dag inte bara vara en marknad. - - NMellan den ekonomiska och politiska makten finns en koppling till den militära. - Tvärtemot vad som var den allmänna meningen så sent som i juni har i debattens centrum kommit att stå frågan om en gemensam utrikespolitik och medel för denna.'' Det innebär alltså även militärpolitiska medel. Inser man inte från socialdemokratisk sida att man inom EG faktiskt är på gång att även bygga upp en militärpolitisk union? Och gäller i så fall detta sista löfte som Ingvar Carlsson har gett, dvs. att gränsen går där, eller kommer socialdemokraterna även att backa från detta löfte när EG fattar sitt formella beslut om att det skall råda en militärpolitisk samverkan? Kommer socialdemokraterna att backa från detta på samma sätt som de har backat när det gäller alla de sociala och miljöpolitiska konsekvenserna, när det gäller politisk union, säkerhetspolitiken, utrikespolitiken, dvs. från allt det som Tage Erlander 1961 i sitt Metalltal anförde som argument mot att Sverige skulle gå med i EG? Kommer socialdemokraterna att backa även i fråga om att Sverige inte kan bli medlem i en militärpolitisk union, eller är det ett löfte som vi i motsats till alla de andra kan lita på? Det skulle vara klargörande att få åtminstone detta besvarat på ett otvetydigt sätt.